Herr talman! Jonas Andersson i Skellefteå har frågat mig om regeringen avser att täppa till kryphålet som innebär att upp till 36 000 personer med tillfälliga uppehållstillstånd kan beviljas ställning som varaktigt bosatta i Sverige, samt om utlänningar som berörs av den så kallade gymnasielagen kommer att omfattas av möjligheten att ansöka om ställning som varaktigt bosatt i Sverige och därigenom få permanent uppehållstillstånd. Frågan om vilka som ska kunna beviljas ställning som varaktigt bosatta i Sverige regleras i EU-rätten. Det är alltså inget "kryphål". Avskaffandet av kravet på permanent uppehållstillstånd för att kunna erhålla ställning som varaktigt bosatt gjordes för att säkerställa att svensk lagstiftning inte strider mot EU-rätten. Regeringen beslutade den 14 juni 2019 att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska ta ställning till den framtida svenska migrationspolitiken. En av de frågor som kommittén ska ta ställning till är under vilka förutsättningar permanenta uppehållstillstånd ska meddelas asylsökande som uppfyller kriterierna för att beviljas uppehållstillstånd. I det arbetet har kommittén att beakta gällande EU-rätt, bland annat det direktiv som reglerar frågan om tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatta. Kommittén ska lämna sitt betänkande den 15 augusti 2020. Jag följer förstås kommitténs arbete nära.
Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag måste till att börja med säga att den här migrationskommittén blir lite märklig. Det verkar som att den ska fungera som regeringens och migrationsministerns alibi för alla typer av åtgärder inom migrationspolitiken. Bara för att en kommitté har tillsatts innebär det inte att världen stannar upp och väntar på eventuella resultat. Situationen i kommunerna är redan nu prekär. Jag noterar också att ministern undviker frågan om huruvida personer som omfattas av gymnasielagen kommer att kunna ansöka om ställning som varaktigt bosatta. Låt mig återkomma till denna del lite senare. Först vill jag ta upp sakfrågan som handlade om huruvida 36 000 utlänningar med tillfälligt uppehållstillstånd nu kommer att få stanna permanent i Sverige, med Socialdemokraternas goda minne. Jag vill börja med att ge en kontext så att folk som lyssnar på debatten verkligen förstår frågan. Den utlänning som har bott fem år i Sverige kan ansöka om ställning som varaktigt bosatt, VABO. Det innebär samtidigt att man per automatik får permanent uppehållstillstånd. Detta var inget större problem före 2016, för på den tiden var i princip alla uppehållstillstånd i Sverige permanenta. Vad spelade VABO för roll när alla ändå redan hade permanent uppehållstillstånd? När lagen om VABO emellertid ändrades av regeringen Löfven 2016 hade den tillfälliga lagen med tillfälliga uppehållstillstånd redan varit på plats i ett halvår. Det är den lagstiftning som minister Johansson här i kammaren gång på gång brukar hänvisa till när han talar om ordning och reda, att de har tagit ansvar, att vi har Europas lägsta nivåer etcetera. I förslaget om den tillfälliga lagen skrev regeringen själv på följande sätt: "Regeringen anser att det inte bör finnas någon möjlighet att bevilja permanent uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, förutom för kvotflyktingar." Herr talman! Låt mig direkt säga att vi i Sverigedemokraterna är för de skärpningar som finns i den tillfälliga lagen. Även om den inte är tillräcklig innebär det åtminstone några steg på vägen. Jag har förstått att minister Johansson också är inne på den linjen. Likväl står ministern nu här och vägrar att ta ansvar för att 36 000 personer kommer att få uppehållstillstånd på grund av VABO. Detta hade kunnat åtgärdas redan i somras inför förlängningen av den tillfälliga lagen. Migrationsverket uppmärksammade denna problematik i sitt remissvar. Herr talman! Som jag ser det finns det bara två logiska alternativ här. Antingen var regeringen fullt medveten om att denna situation skulle uppstå men valde att ignorera det. Kanske var det en eftergift till Vänsterpartiet, Miljöpartiet eller Centerpartiet - vad vet jag? - som ett slags amnesti för 36 000 personer. Eller så såg regeringen inte detta komma, trots alla varningssignaler. Min följdfråga till minister Johansson blir därför: Såg ni det komma och struntade i det, eller missade ni varningssignalerna igen?
Herr talman! Först och främst kan vi konstatera att regeringen har tagit greppet om migrationspolitiken. När vi tillträdde för fem år sedan tog Sverige emot 15 procent av alla asylsökande som kom till EU. I dag är den siffran omkring 3 procent. Vår andel av EU:s befolkning är ca 2 procent. Vi ligger alltså ungefär där vi ska ligga. Vi har fått ned talen till en sådan nivå att vi klarar av att hantera det hela. Vi har nu det lägsta antalet asylsökande som kommer till Sverige på 13 år, och det är som sagt bara 3 procent som kommer till Sverige av dem som kommer till EU. Jonas Andersson blandar ihop två saker. Gymnasielagen infördes för att man skulle kunna ge en begränsad grupp en andra chans eftersom de hade fått vänta väldigt länge i processen. För detta krävs att du som ensamkommande ska ha kommit före den 25 november 2015 och att du har fått vänta mer än 15 månader. Att omfattas av gymnasielagen är inte kravlöst, tvärtom. Det krävs att du sköter skolan, att du håller dig i skinnet och inte begår några brott och att du ska etablera dig på arbetsmarknaden inom sex månader från att du lämnar din utbildning. Då har du enligt gymnasielagen en chans att få stanna i Sverige. Men om du inte uppfyller dessa kriterier kommer du att få avslag och måste åka tillbaka hem. Till följd av det avtal som vi nu har med Afghanistan, något som vi heller inte hade när vi tillträdde utan har förhandlat fram, fungerar nu återvändandet dit. Det går flygplan varje månad tillbaka till Afghanistan för dem som har fått avslag på sin asylansökan och ska återvända dit igen. Frågan som ställdes var: Kan dessa ungdomar och andra ansöka om att få bli varaktigt bosatta? Då handlar det dock om ett annat regelverk. Det är nämligen något som regleras i EU-rätten. Inte heller det är kravlöst. Det kräver för det första att du har uppehållit dig här eller någon annanstans i EU under fem år. Du ska för det andra ha en ordnad försörjning. Du får exempelvis inte gå på socialbidrag. Du ska för det tredje kunna visa att du har möjlighet att långsiktigt försörja dig i Sverige. I så fall kan du ansöka om ställning som varaktigt bosatt. Det är inte en reglering som gäller bara för Sverige, utan det är en reglering som gäller över hela EU. Om Sverigedemokraterna vill lämna EU-direktivet får Sverigedemokraterna se till att Sverige lämnar EU. Jag vet att ni har tyckt så tidigare, men jag vet inte om ni har ändrat er på den punkten. Detta är ett direktiv som gäller över hela EU. I grund och botten handlar detta om att det här regelverket inte på något sätt är kravlöst. Hur många av dem som befinner sig i Sverige som kommer att kunna ansöka om ställning som varaktigt bosatt, och som så småningom kan bli det, återstår att se. Jag kan bara säga att hittills har detta använts i liten utsträckning. De senaste åren har det varit ungefär tusen anmälningar per år och 50 procents beviljandegrad. Det faller ofta på att du inte har vistats här med tillstånd i fem år och att du inte kan visa att du har ordnad försörjning. Du går kanske på socialbidrag, och du kan inte visa att du har möjlighet att långsiktigt försörja dig. Blås inte upp frågan till att vara väsentligt större än vad den är! Det finns också gränsvärden för vad du måste visa när det gäller försörjningen. Om det handlar om en familj med två vuxna och två barn måste du ha en inkomst på minst 13 000 kronor per månad och inkomster så att du klarar ditt boende. Återigen kan jag konstatera att inte heller detta regelverk är kravlöst, precis som att gymnasielagen inte heller är kravlös.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Ministern blandar också ihop vissa delar, till exempel försörjningskraven. Det är faktiskt så att det är olika försörjningskrav vad gäller VABO och vad som finns med i den tillfälliga lagen. Vad gäller VABO säger Migrationsverkets rättsliga ställningstagande följande: "Migrationsverkets bedömning är att det inte finns något krav på att tredjelandsmedborgaren, som ansöker om ställning som varaktigt bosatt i Sverige, själv måste ha inkomster som täcker försörjningen." Migrationsverket säger rakt ut, bokstavligen, att du inte behöver tjäna några pengar. Det räcker om någon annan ger dig pengar vid ansökningstillfället. Vidare säger Migrationsverket följande: "Migrationsverkets bedömning är att det saknar betydelse huruvida en person har kunnat försörja sig själv genom egna medel, så länge denne har blivit försörjd av någon annan och inte legat det sociala biståndssystemet till last." Detta innebär alltså att så länge du inte har socialbidrag har du inte legat samhället till last. Även om du har bott under en bro på gatan anses du alltså ha försörjt dig själv. Låt oss återgå till VABO. Det går att argumentera som Morgan Johansson gör, det vill säga att man var nödd och tvungen därför att EU-rätten krävde det. Ministern har naturligtvis helt rätt. EU:s byråkrater har på tok för stort inflytande över vad som borde vara en svensk angelägenhet, nämligen migrationen till Sverige och vilka som ska få vistas här. Låt oss gå vidare i frågan om VABO. Jag hoppas, till ministerns stora glädje, att det finns lösningar på problemet. Självklart hade det varit bäst om regeringen hade agerat redan när varningsklockorna ringde i somras, men det finns fortfarande tid. Det finns nämligen inget i EU-rätten som säger att VABO måste kopplas ihop med ett permanent uppehållstillstånd. Direktiven säger enbart att den tillfälligt bosatte ska få ett uppehållstillstånd på fem år, inget om att det ska vara permanent. Det vore alltså fullt möjligt att i stället fortsätta med tillfälliga uppehållstillstånd även om de skulle behöva gälla över fem år. På så sätt skulle vi fortfarande kunna upprätthålla andemeningen i den tillfälliga lagen, det vill säga att permanenta uppehållstillstånd ska vara förbehållna dem som har kommit i arbete på riktigt, dem som kan försörja sig själva på riktigt och dem som har blivit en del av det svenska samhället på riktigt. Jag undrar fortfarande om ministern kommer att återkomma med något skarpt förslag rörande denna fråga. Eller är planen att sitta på händerna, skylla på EU-direktiv och gömma sig bakom Migrationskommittén? När det gäller ensamkommande skrev Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik i ett skriftligt svar till socialförsäkringsutskottet häromveckan att rättslig vägledning saknas i såväl förarbeten som rättspraxis. Detta är oroväckande, herr talman. Jag tycker att vi här i riksdagen och svenska väljare och medborgare förtjänar att få svar på var regeringen står i frågan. Kommer det att bli en förtäckt amnesti?
Herr talman! Vi har precis sett ett exempel på hur Sverigedemokraterna arbetar. De lägger ut dimridåer. De tar upp halvkvädna citat, tar inte med hela bilden, säger kanske enbart en tredjedel av sanningen och försöker hemlighålla resten av hela bilden. Det här är ett sätt att så oro bland folk i allmänhet. Men det är faktiskt så att det finns tydliga krav på vad som ska gälla för att man ska kunna ansöka om ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Det gäller att uppfylla kravet om fem år. Du ska ha en ordnad försörjning, antingen själv eller en make eller maka. Det är därför skrivningen finns, så att man kan visa att det finns en ordning för hela hushållet. Men det är inte bara fråga om detta. Du måste också visa att du har möjlighet att långsiktigt försörja dig. Om du har bott under en bro i flera år föreställer jag mig att det är mycket svårt att visa att du långsiktigt kan försörja dig när du ansöker om att få bli varaktigt bosatt. Jag förstår att Jonas Andersson vill föra ut en bild av att det är så, men det är faktiskt inte så. Det finns tydliga gränsvärden att följa. Jag tror att detta i grunden handlar om vilken syn man har på dessa människor. Sverigedemokraterna vill uppenbarligen att de ska gå år efter år, 5, 10, 15 eller 20 år, och hanka sig fram på tillfälliga uppehållstillstånd som ska förlängas ett år i taget eller ett och ett halvt år i taget utan att över huvud taget ha möjlighet att rota sig någonstans: att det är så det ska vara i Europa. Det är därför EU-direktivet finns. Det finns till för att du efter att ha bott en viss period i ett land måste få möjlighet att känna den trygghet som en mer permanent ordning kan ge dig. Det är därför regelverket gäller för alla EU-länder. Det är inte ett regelverk som vi kan strunta i eller som vi kan lämna. I så fall får vi lämna EU också. Jag vet att Sverigedemokraterna har velat göra det tidigare, men det är inte fritt valt arbete att följa EU-direktiv eller inte. Har man inställningen att tiotusentals människor, miljontals i Europa totalt, ska leva här på nåder i 5, 10, 15 år och inte få möjlighet att rota sig, att barnen ska växa upp i Europa men under hotet att när som helst åka tillbaka igen, om det är den synen Sverigedemokraterna har - jag tror faktiskt att det är så - då förstår jag deras position i frågan. Den synen är inte min. Min syn är nämligen att förr eller senare, även med tillfälliga uppehållstillstånd under en inledande period och för kortvariga konflikter, måste det vara möjligt för dessa barn, kvinnor och män att få rota sig i det nya landet. Här har vi helt enkelt olika sätt att se på detta. Jag har inte ingången att folk som inte ser ut som du, jag eller andra i Sverige inte ska få lov att uppehålla sig i Sverige. Jag har ingången att vi måste ta hand om de människor som har kommit hit på flykt undan krig, bedrövelse och förföljelse.
Herr talman! Jag vet inte vad Morgan Johansson gjorde för brödfödan innan han blev heltidspolitiker. Själv har jag jobbat de senaste 15 åren med asylsökande, flyktingar, migranter, syrier, afghaner, kurder, somalier och ett tjugotal andra nationaliteter. Jag gav mig in i politiken därför att jag såg med egna ögon att systemet inte fungerade - det system som Morgan Johansson och hans kollegor har byggt upp. Det är oförskämt av Morgan Johansson och stå här och antyda saker, till exempel dålig människosyn. Det är mycket lågt. Det är nästan lägre än Socialdemokraternas opinionssiffror. Jag tror att Morgan Johansson har missat något här. Det var migrationsministerns regering som tog fram den tillfälliga lagen. Det var Morgan Johanssons regering som skrev: "Regeringen anser att det inte bör finnas någon möjlighet att bevilja permanent uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, förutom för kvotflyktingar." Står inte migrationsministern bakom den lagen? Varför ska vi ha regler och lagar om de inte följs? Varför ska vi över huvud taget ha en migrationsminister om inga åtgärder vidtas när det uppstår problem? Kanske vi i stället ska lägga hela den portföljen i knät på Migrationskommittén? Jag vet inte vad ministern anser. Kommer migrationsministern att sitta stilla och se på när 36 000 personer, alltså motsvarande en stad av Skellefteås storlek, får permanent uppehållstillstånd till följd av VABO, eller kommer ministern att agera? Hur blir det med de ensamkommande unga vuxna utan asylskäl som finns i Sverige till följd av den så kallade gymnasielagen? Kommer dessa ytterligare 8 000 att omfattas av samma EU-rätt? Svenska folket har rätt att veta regeringens ståndpunkt i frågan. Med det sagt vill jag ändå passa på att önska ministern, talmannen och övriga riksdagen en väldigt god jul.
Herr talman! Hur Jonas Andersson än försöker vända på detta är ändå kraven och regelverket tydliga. När det gäller gymnasielagen handlar det om att du ska kunna sköta skolan, du ska hålla dig i skinnet och inte begå några brott och du ska etablera dig på arbetsmarknaden. Lever du inte upp till de kraven är risken stor att du helt enkelt får lämna Sverige. Vi har sedan några år tillbaka ett fungerande återvändande till Afghanistan. Det går flygplan varje månad. Det gjorde det inte när vi tillträdde. Det är tack vare de åtgärder som vi har vidtagit. Det andra gäller reglerna för att vara varaktigt bosatt. Inte heller det är kravlöst. Återigen: Du ska ha varit här i fem år. Du ska ha en ordnad försörjning. Du ska inte ha gått på socialbidrag. Du ska dessutom kunna visa att du har möjligheter att långsiktigt försörja dig. Därmed skiljer sig inte heller detta i någon större utsträckning från det som finns i gymnasielagen. Det finns också tydliga gränsvärden för detta. Det här är ett sätt att försöka sprida någon allmän oro om att vi har regelverk här som innebär att människor utan några större krav ska kunna stanna kvar i Sverige, och så är det faktiskt inte. Det vi har gjort under de här åren är att vi har stramat åt migrationspolitiken på ett sådant sätt att vi i dag har nivåer som vi klarar av att ta emot. Det hade vi inte när vi tillträdde. 15 procent av alla som kom till EU kom till Sverige. I dag är det ungefär 3 procent. Det är en följd av de lagändringar som vi har gjort. Bidra inte till att sprida något slags misstro eller allmän oro om att det inte gäller! Det gäller faktiskt. Sedan är min hållning den att förr eller senare måste det också finnas en möjlighet att rota sig i ett nytt land. Det är därför EU-direktivet finns. Det kan vi inte välja på något sätt. Det finns där, och det gäller alla länder i hela Europeiska unionen. Med det sagt vill jag naturligtvis också önska Jonas Andersson en god jul och en avkopplande helg framöver.